Herr talman! Monica Green har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att den olagliga yrkesmässiga trafiken ska upphöra. Monica Green har också frågat näringsministern vad hon avser att göra för att den seriösa åkerinäringen ska klara sig på längre sikt. Monica Green har dessutom frågat justitieministern vad hon avser att göra för att komma åt den olovliga tunga trafiken i Sverige. Såsom arbetsfördelningen ser ut i regeringen är det jag som ansvarar för frågor rörande åkerinäringen. Självklart ska näringsidkare följa de regler som gäller. Villkoren för tillträde till vägtransportmarknaden är i dag i det närmaste helt EU-harmoniserade - med undantag för nationella regler om skatte och lönevillkor. Kommissionen kommer före utgången av år 2013 att presentera en rapport om utvecklingen av gemenskapens vägtransportmarknad. Att likställa brott mot cabotagetransportreglerna med att köra helt utan tillstånd ligger inte i linje med min eller regeringens allmänt icke-protektionistiska hållning. Åkare med gemenskapstillstånd får sedan den 14 maj 2010 utföra cabotagetransporter, det vill säga tillfälliga inrikestransporter, inom hela unionen. Jag tror på svenska åkares konkurrensmöjligheter och att tomtransporter med lastbil måste minska så mycket som det bara går. Jag är själv ordförande i Logistikforum och följer, bland annat genom detta forum, den svenska åkerinäringens utveckling. Jag har inte riktigt den bild som Monica Green målar upp - att den olagliga trafiken har ökat dramatiskt, att stora grupper av yrkesförare lever i armod och under närmast slavliknande förhållanden och att det uppfattas som ofarligt att ägna sig åt olagliga transporter i Sverige eftersom det inte får något rättsligt efterspel. Jag uppfattar att det finns tillräckligt lagstöd för att ansvariga myndigheter ska kunna agera och beivra olaglig yrkesmässig trafik. Frågor om lönevillkoren inom vägtransportmarknaden anser jag bäst lämpar sig för arbetsmarknadens parter. Mot denna bakgrund anser jag att det inte är behövligt med några ytterligare initiativ.
Herr talman! Jag tackar för svaret, men hoppas att det kommer mer i nästa inlägg, för jag blir mycket orolig när jag hör det förskrivna svaret från infrastrukturministern om vad som pågår. Hon vet inte vad som pågår ute på vägarna. Jag är naturligtvis också besviken över att justitieministern inte vill svara på vad polisen och Åklagarmyndigheten skulle kunna göra mer. Givetvis är jag även besviken på att näringsministern inte ser detta som ett så stort närings eller konkurrensproblem att hon vill svara själv. Men jag vet att regeringen svarar kollektivt och att regeringen har ett gemensamt ansvar. Därför förväntar jag mig att Catharina Elmsäter-Svärd kan svara på både de polisiära frågorna och konkurrensfrågorna här, eftersom ni har bestämt er för att det är infrastrukturministern som ska svara på frågorna. Anledningen till att jag skrev tre olika interpellationer är att det är tre olika frågor. Polisen gör ett jättebra arbete och försöker ta fast dem som bedriver olaglig trafik i Sverige, men Åklagarmyndigheten lägger sedan ned de här ärendena. Polisen känner då hopplöshet. Det har till och med gått så långt att en del poliser slutat att jobba med sådana frågor. Nåväl! Sedan jag kom tillbaka till trafikutskottet i våras har jag i stort sett varje vecka fått information från mina kontakter om hur detta problem växer och växer i Sverige. Därför är jag förvånad över att Catharina Elmsäter-Svärd inte har sett problemet. Nu tror jag mig veta att Catharina Elmsäter-Svärd vet mer än vad hon har påstått i sitt första inlägg. Jag väntar på det andra. Svenska och utländska seriösa åkare håller på att konkurreras ut av den oseriösa näringen. Detta faller mellan olika stolar i de tre departementen. Därför är detta ett mycket stort problem. När det gäller påståendet från infrastrukturministern om att jag likställer en del brott måste jag ändå påpeka att det gäller att hålla isär begreppen. Olaglig trafik är inte enbart kopplad till cabotagetrafik, som Catharina Elmsäter-Svärd tycks tro. Problembilden är mycket mer komplicerad än så. Olaglig trafik kan bedrivas av svenska och utländska aktörer. Det sker olagliga transporter både där svenska fordon utan tillstånd bedriver yrkesmässiga transporter och där utländska fordon utför inrikes transporter i Sverige utan koppling till cabotagereglerna. Till exempel utförs det omfattande trafik med fordon och förare från tredje land. Det finns en stor mängd utländska fordon som är placerade i Sverige enbart för att utföra transporter i ren inrikestrafik. Fordon har inte varit hemma i sina respektive länder på lång tid. Sist är det frågan om otillåten cabotagetrafik, det vill säga trafik som inledningsvis var cabotage men som har pågått så länge att det är mer än vad regelverket tillåter. Därför är det en rad brott som pågår i Sverige i dag. Med andra ord är det betydligt mer komplicerat med den olagliga trafiken än att enbart utgå från cabotagereglerna, som Catharina Elmsäter-Svärd gör. Trots att infrastrukturministern är ordförande i Logistikforum och följer frågorna, som hon påstod i sitt svar, vet hon inte vad som pågår på vägarna. Hon säger att yrkesförare inte alls lever i armod. Men vad säger ministern om de polska förare som tjänar 2 000 kronor i månaden? Tror ministern att det går att leva på det? Om man inte tror det, vad mer drar detta med sig? Vilken typ av brott drar dessa fordon och fordonsförare med sig om de bara tjänar 2 000 kronor i månaden? Kan Catharina Elmsäter-Svärd svara på det?
Herr talman! För att få en större utblick på hela diskussionen är det bra att ta med sig varför vi över huvud taget talar om transporters betydelse. Varför vill vi ha så harmoniserat inom hela EU som möjligt? Det beror naturligtvis på att vi har mer och mer behov av transporter inte bara inom landet utan också mellan länder. Här pågår ett arbete att försöka hitta en gemensam marknad utan särregler. Det är egentligen hela åkeribranschen överens om, inte minst för att få så effektiva och klimatsmarta transportlösningar som möjligt. Det är inte oriktigt att det kommer in synpunkter. Monica Green nämner telefonsamtal. Polisen och Transportstyrelsen får också samtal. Det finns också många så kallade sanningar chaufförer emellan. Det är bara att åka ut till vissa parkeringsplatser och fundera på vad som händer och sker där. Samtidigt är det viktigt att få mer fakta över vad som händer. Transportstyrelsen har inte märkt att tillstånd skulle ha dragits in de senaste åren, vilket skulle vara en konsekvens. Snarare är det tvärtom. Rikspolisstyrelsen har inte heller påvisat att det under det senaste året har kommit in rapporter eller anmälningar mot cabotage. Det är också en bild vi måste ha med oss för att vidta rätt åtgärder. Frågan om trafikbrottslighet kan alltid döljas bakom statistik. Brå har förvisso klumpat ihop alla trafikbrott, men inte heller där har antalet anmälda brott ökat de tre senaste åren. Jag säger inte emot om att det ändå finns en verklighet där ute. Därför är det också viktigt att titta på hur vi kan jobba vidare med frågan om likvärdighet på alla områden, inte minst när det gäller småföretagare och näringslivets möjligheter till regelförändringar. Det finns en annan del som jag tror kommer att vara viktig i arbetet, nämligen utbytet på EU-nivå. Om en chaufför missköter sig i ett land kan myndigheter i det egna hemlandet också vara observanta och göra insatser. Det är ett pågående arbete. Likadant är det viktigt att ta reda på det som kommissionen ska ta upp i sin rapport nästa år, nämligen hur man har levt upp till sina ambitioner. En annan sak som är viktig att ta med är inte bara frågan om personer som kanske kör på otillåtna grunder - det finns sådana också, det är jag medveten om - utan också vilket ansvar speditören eller beställaren av varorna har. Jag har också besökt olika godsterminaler, och man vill helst inte ställa frågan. Även här kommer vi att utöka beställaransvaret. Det kommer att förtydligas i den grad att det också finns ett straffrättsligt ansvar. Det ska inte heta att man inte hade en aning. Man har faktiskt en skyldighet att ta reda på om det finns tillstånd och att de sköts på rätt sätt. Det är i grunden viktigt. Jag kommer att återkomma i nästa inlägg. Vi behöver också titta på om lagar och regler som alla parter är överens om räcker. Frågan är vad vi kan göra ytterligare för att de ska tillämpas på rätt sätt. Det gäller kompetens, möjligheter för polisen, samarbete med Transportstyrelsen och andra operatörer.
Herr talman! Jag märker att Catharina Elmsäter-Svärd försöker dribbla bort korten och talar om en ökad mängd transporter. Visst ökar mängden transporter. Det är också därför vi måste få ordning och reda i frågan eftersom mängden brott ökar utefter våra vägar. Jag välkomnar Catharina Elmsäter-Svärd till Skaraborg. Vi är inte unika i Skaraborg. Det här är något som finns över hela landet. I Skaraborg kan åkerinäringen, fackförbund och representanter från Catharina Elmsäter-Svärds parti och vi socialdemokrater visa olika exempel på vad som sker i verkligheten, utanför stora industrier där det sker lastning och lossning. Underbetalda åkare lever under i stort sett slavliknande förhållanden. De bor vecka ut och vecka in i sina egna långtradare. Det medför också sanitära olägenheter utanför industrierna. Det behöver till och med sättas upp bajamajor. Sådana små problem blir tillsammans stora. Jag återkommer till frågan om vad lågt betalda chaufförer ska leva på när de tvingas leva i armod, som det faktiskt finns exempel på. Vad mer drar detta med sig? Nu hör vi, tyvärr, exempel på trafficking. Vi hör exempel på smuggling och drogförsäljning runt omkring långtradarna. Så kan vi inte ha det. Jag uppmanar de tre ministrarna att bilda en arbetsgrupp så att ni kan jobba ihop för att komma åt problemen. Hittills har den borgerliga regeringen lämnat walkover. Jag vill inte säga att det var helt fläckfritt under vår tid i regeringsställning, men problemet ökar. Det är därför ni måste ta tag i problemet nu. Det är ni som styr nu. I medierna har det framkommit att ministern har uppvaktats av Sveriges Åkeriföretag. Helt ovetande kan inte Catharina Elmsäter-Svärd vara om problemen. Jag uppfattar det så att Catharina Elmsäter-Svärd har lyssnat på uppvaktningarna. Catharina Elmsäter-Svärd sade i sitt svar att lönesättningen främst är en fråga för arbetsmarknadens parter. Men när den sätts ur spel på det sättet, och när det visar sig att de som anlitar chaufförerna inte ger dem möjlighet att leva på sin lön, måste vi se till att reglerna följs. Vi måste sätta åt dem på svensk mark. Andra länder utfärdar böter på plats. Det finns exempel i Norge, Spanien, i EU-länder och utanför EU där böterna utfärdas omedelbart. Vad säger Catharina Elmsäter-Svärd om en sådan åtgärd? Skulle det underlätta att komma åt den olagliga trafiken? Ekobrottsmyndigheten har agerat i Västra Götaland mot en omfattande härva som har förgreningar i många olika länder. Myndigheten har kommit åt kopplingar till de kriminella nätverken i Makedonien. Situationen på den svenska transportmarknaden är ytterst allvarlig. Det krävs ett tydligt och kraftfullt agerande från myndigheter och beslutsfattare. När jag har talat med representanter för Åkeriföreningen, åkeriägare och fackförbundet Transport säger de att det är minst sagt häpnadsväckande att denna utveckling har skett utan att myndigheterna har agerat. Ändå står ministern här och säger att det inte behöver göras något mer. Jag ber ministern att vakna. Jag ber ministern att läsa tidningen. Läs Svensk Åkeritidning och läs LO-Tidningen. Läs, titta och kom ut till verkligheten. Kom till Skaraborg och se hur det faktiskt ser ut i dag!
Herr talman! Det är lätt att fångas av verklighetsbilder. Man ska se dem. Jag är ute och ser dem. För att göra skillnad måste man kunna påvisa hur det ser ut. Om det inte kommer in fler rapporter och anmälningar, på vilket sätt kan man påvisa att brottsligheten har ökat? Det kan förvisso vara som Monica Green säger, att man har slutat att rapportera och anmäla. Då är det den frågan vi måste titta på. Vi tittar på tillstånden. De är ett verktyg när någon inte sköter sig. Men då är det frågan om dem som inte har tillstånd: Hur kan man jobba med riskbeteende? Just nu jobbar Transportstyrelsen med att enligt de nya reglerna fokusera på de åkerier som vi har här och hur de sköter sig, och framför allt på dem som inte sköter sig, för att på så sätt stärka de seriösa åkarna. Det har också uppstått en annan diskussion, inte minst från Sveriges åkerier. Jag har träffat dem - det gör jag regelbundet. Det gäller om man skulle kunna tänka sig att ha en ny myndighet, en annan myndighet, som har egna kontrollanter med kunskap. Vi kan i dag se att man inom poliskåren behöver ha fler människor som har kompetensen att besiktiga inte minst tunga fordon. Det kanske är mer viktigt - Monica Green är på sätt och vis också inne på det - att få de myndigheter som vi de facto har i dag att jobba mer tillsammans, alltså de olika polismyndigheterna, Transportstyrelsen, Trafikverket och andra, därför att man ser problemen från olika håll. Inte minst är det väldigt viktigt för polisen, för ute på vägarna upptäcker man även andra brott. Polisen har i dag med nationella medel fördelat resurser till de 21 olika distrikten för att jobba med trafiksäkerhet. I detta ingår kontroller av tunga fordon. Det är inte bara tillstånden eller till exempel de kör och vilotider som finns för att förare ska ha en bra social tillvaro och att det ska vara likvärdiga villkor. Det handlar även om att transportera på rätt sätt. Detta ska vara likvärdigt inom hela EU för att vi ska kunna ha transporter som är så likvärdiga som möjligt. Det är därför som jag tycker att det är viktigt att följa upp den rapport som kommissionen kommer med. Hur har det blivit sedan vi förändrade de här reglerna? Jag pratar en hel del om cabotage, för i grunden är de flesta överens om att det är bra med cabotage, att man får köra mellan länder. Det som är problemet är olovlig cabotage, om man stannar kvar för länge i ett land eller gör fler körningar än vad som var tänkt. Då måste vi ha en situation där kontroll av den dagliga verksamheten kan fungera på ett tillfredsställande sätt, eftersom det i sin tur kan ge en effekt som icke likvärdiga konkurrensvillkor. Det är någonting som prioriteras och som det är viktigt att göra.
Herr talman! Jag tror att den här debatten gör att Catharina Elmsäter-Svärd vaknar till lite och börjar erkänna att det finns problem, som hon inte skrev i sitt svar. Men hon har fortfarande inte svarat på frågorna hur en chaufför ska kunna leva på 2 000 kronor i månaden och om det drar med sig olika typer av brottslighet. Hon har inte svarat hur hon ser på detta att ta ut böter på plats, som man gör i andra länder. Att ni borde samarbeta mer är helt klart. Det är ett mycket stort problem om poliser till och med slutar sina anställningar därför att de ger upp när de märker att de inte får något gehör hos till exempel Åklagarmyndigheten, som säger att det inte är någon idé då ett fordon redan har lämnat landet. Sådana signaler får jag nu. Jag hoppas verkligen att det inte är vanligt att poliser slutar sin anställning av den anledningen. Men jag hör att poliser begär att få jobba med andra saker därför att de ger upp. De orkar inte eftersom de jobbar och jobbar och försöker komma åt dem som är oseriösa men ingen tar hand om de frågorna. Då är det ett problem. Vi vill faktiskt ha konkurrens på lika villkor. Vi vill ge den seriösa åkerinäringen en rejäl chans. Vi vill se till att man följer kör och vilotidsreglerna. Vi vill ha miljövänligare transporter. Vi vill att den seriösa åkerinäringen ska klara sig. Då måste vi se till att de oseriösa åkarna sätts åt, oavsett om de är svenska eller kommer från andra länder. Därför måste de bli synligare ute på vägarna. Ni har ett problem. Ni borde samarbeta om detta problem, som bara växer och växer. Vi skulle kunna hjälpas åt tillsammans. Jag bidrar gärna med min kunskap. Välkommen till Skaraborg, Catharina!
Herr talman! Jag har redan lovat att följa med på en heldagstur, bland annat i Skaraborg. Vi ska börja vid en färjeterminal en tidig morgon när färjorna kommer in för att sedan följa med hela vägen och se hur det ser ut. Jag har också gjort det tidigare i andra sammanhang, men jag vill följa frågan ytterligare. Vad som är bra att känna till - jag kan upprepa det - i fråga om det som kan kännas som en frustration för polisen när det går vidare till åklagare eller blir böter är att det framöver kommer att finnas en möjlighet att utbyta information mellan EU-länder. Det har inte funnits tidigare på samma sätt. Det kommer också att kunna bidra till att följa upp dem som de facto inte sköter sig. Lönesättningen har jag svarat om tidigare. Den ingår inte i harmoniseringen, utan det sker i varje land och mellan de olika parterna. Möjligheten att sätta böter på plats finns egentligen redan i dag, men den kanske inte tillämpas fullt ut. Snarare kanske det är att vi är tillbaka där som är den stora problematiken. Vi har mycket av lagstiftning, mycket av regelverk, och de flesta som jag har pratat med säger att det räcker och är tillräckligt, att vi inte ska göra mer där. Det är tillämpningen som är problematiken. Det är kanske där som många åkare känner frustration, för det är en konflikt i sig. Å ena sidan tycker man att man blir för övervakad, och å andra sidan tycker man att det övervakas för lite, framför allt att det är fel fordon som övervakas. Det är därför som samarbetet mellan våra myndigheter står som prioriterat. Men jag tror också att det från polisens sida framöver finns ett behov av att se till att ha rätt kompetens ute, inte minst när det gäller tunga fordon. Det känns som en trygghet för alla som vill vara skötsamma. Tanken är att vi i slutändan ska ha möjlighet att transportera oavsett var i landet vi bor.